Herr talman! Då herr Hedlund hade hållit sitt föredömligt korta tal fick jag dåligt samvete och började göra nedstrykningar i mitt planerade, alls icke så korta anförande. Men herr Sven Gustafson har befriat mig från kvalen, och jag kommer därför att trötta kammaren med ett relativt långt anförande. Både herr Hedlund och herr Gustafson började med att säga att vi skall ha en särskild utrikespolitisk debatt senare och att de utrikespolitiska frågorna därför i dag bör skjutas åt sidan. Jag kan inte instämma med detta. Den inrikespolitiska debatten under senare år har i allt större utsträckning kommit att styras av utrikespolitiken och utrikespolitiska attityder. Inrikespolitik och utrikespolitik har kommit att sammanflätas i varandra. Det gäller inte minst det ekonomiska området, såsom tydligt framgår av årets statsverksproposition. Den allvarliga avtappningen av våra valutareserver och den negativa utvecklingen av vår betalningsbalans är typiska bevis på detta. Den alltmer aktuella Europafrågan är inte bara en fråga om Sveriges roll i en alltmer industrialiserad värld, utan den har också direkt betydelse för det svenska folkhushållet och för våra ekonomiska ställningstaganden. Därför tycker jag att årets remissdebatt, även om en särskild utrikesdebatt har utsatts, måste få inslag av utrikespolitiska diskussioner och bedömningar. Det är också för sitt agerande på det utrikespolitiska planet som den svenska regeringen under de senaste åren tilldragit sig mindre smickrande uppmärksamhet. Bakgrunden är välbekant: den serie beklagansvärda yttranden och uttalanden som inte minst i höstas riktade utlandets ögon på ministären Palme och på vår utrikesminister har naturligtvis ännu inte försvunnit ur bilden. Det tar lång tid att bygga upp ett internationellt förtroende, men över en natt kan det raseras. Därför måste det bli en central uppgift under 1970 för den svenska regeringen och även för oss i denna kammare att återvinna den orubbliga tilltro till den svenska neutralitetspolitiken som vi tidigare försökt bygga upp här i Sverige. Man brukar säga att vår neutralitet förutsätter internationellt förtroende. Den finns inte heller fastlagd i några internationella dokument, utan det är genom vårt eget handlande vi bestämmer innehållet, skapar respekt och skapar förutsättningar för densamma. Under de senaste åren har det perspektiv vidgats från vilket vi har att bedöma Sveriges agerande på det internationella planet. Det har vuxit fram en visshet, att den enda garantin för nationell säkerhet är internationell fred och trygghet. Så länge någon nation eller något folk eller någon grupp inom en nation tror sig kunna lösa konflikter med vapen eller med hot om krig kan ingen nation vara säker på att undgå krigets fasor. Därför blir den svenska säkerhetspolitikens främsta uppgift att medverka till att bilägga internationella konflikter, och medlet är den svenska aktiva neutralitetspolitiken. Man brukar säga att Sverige som neutralt land har speciella möjligheter att bidra till fredens sak som medlare i internationella konflikter. Vår stämma i de internationella organisationerna, vid nedrustningsförhandlingar och i andra sådana sammanhang skall ju representera förnuft och opartiskhet som syftar till att uppnå praktiska lösningar. Det förutsätter emellertid att vår omvärld inte kan känna några tvivel om vår strikta neutralitet. Därför blir vår neutralitetspolitik en balansakt, och om denna balansakt misslyckas, undergräver vi våra möjligheter att verka för den fred och den internationella utjämning som skall trygga vår egen säkerhet. Har balansakten lyckats fullt ut 1969, och hur kommer den att lyckas under 1970? En del av vårt internationella förtroendekapital har redan skadats. Framstående medlemmar inom regeringspartiet har t.ex. utnyttjat det vietnamesiska folkets lidande för att vinna inrikespolitiska poäng. Att reparera de skador som regeringen eller enskilda politiker åsamkat vårt internationella anseende är en långsiktig uppgift, som regeringen Palme snarast måste gripa sig an. Låt mig nämna ett exempel på detta mera principiella resonemang! Alla våra politiska partier, utrikesutskottet och riksdagen har ansett det vara en humanitär plikt att söka lindra den mänskliga och materiella nöd som följer i Vietnamkrigets spår. Vi är eniga om att bidra till återuppbyggnaden av Vietnam sedan krigshandlingarna upphört. Den enigheten har emellertid inneburit att vi inte bundit oss för hjälp till någon speciell del av landet. Den självklara utgångspunkten här liksom i allt internationellt biståndsarbete har varit att vår hjälp skall sättas in där nöden och hjälpbehovet är störst och där vi har de bästa möjligheterna att göra en konstruktiv insats. Det borde ha varit en självklar riktlinje för utrikesministern då han i årets statsverksproposition har sökt följa upp sina många uttalanden om den svenska hjälpen till Vietnam, men regeringens inrikespolitiskt styrda inställning till hjälpen har här fått slå igenom. Det svenska biståndet till Vietnam, som i statsverkspropositionen tas upp till 225 miljoner kronor under de närmaste åren, föreslås nämligen uteslutande skola gå till Demokratiska republiken Vietnam, d.v.s. Nordvietnam. Men vad gör vi åt den andra delen av det krigshärjade Vietnam? Lämnar vi det helt åt dess öde, trots att vi vet att det är i Sydvietnam som kriget fortsatt? Det är Sydvietnam som byar erövrats och återerövrats, och det är också där som civilbefolkningen drabbats av det moderna krigsmaskineriets förödelsekraft och av inbördeskrigets fasor. Jag vänder mig bestämt mot denna nya princip i fråga om den svenska biståndsverksamheten, som alltså i år har fått sitt mest konkreta uttryck i att endast halva Vietnam skall hjälpas. Utrikesministern hävdar nämligen principiellt att Sverige skall anlägga politiska värderingar på de länder som är mottagare av u-hjälp. Det strider inte bara mot den utgångspunkt som jag betecknade som självklar, nämligen att vi skall hjälpa där hjälpbehovet är störst och där vi har de bästa möjligheterna till en konstruktiv insats. Det är också motbjudande, om vi skulle underlåta att hjälpa ett fattigt folk, därför att dess styre följde andra allmänna politiska värderingar än de den svenska socialdemokratiska regeringen representerar. Bland de frågor på det internationella planet som kommer att tilldra sig stort intresse under 1970 är självfallet de ekonomiska integrationssträvandena i Europa. Här krävs säkert betydligt större uppmärksamhet från regeringens sida än som avspeglas i årets statsverksproposition. Strävandena att åstadkomma ett utvidgat och mer fördjupat ekonomiskt samarbete både i Norden och i hela Västeuropa har ju nu kommit i ett nytt och måhända avgörande skede. Vi står inom de närmaste månaderna inför viktiga beslut i fråga om både Nordek och EEC. Toppmötet i Haag i slutet av förra året och de beslut som EEC-myndigheterna kom fram till efter sina långvariga förhandlingar under fjolårets sista veckor har skapat en helt ny förutsättning för att förverkliga planerna på att utvidga EEC. Myndigheterna i EEC har också meddelat, att de inom det närmaste halvåret skall ge besked om hur de tänker sig att förhandlingarna med utomstående länder skall föras. Om tidtabellen håller, skulle förhandlingarna kunna komma i gång under senare hälften av 1970. Detta gäller i första hand de fyra länder som rätt och slätt begärt förhandlingar om medlemskap, alltså England, Irland, Danmark och Norge. Det har emellertid i skilda sammanhang sagts på auktoritativt håll i EEC, att man samtidigt skulle vilja förhandla med sådana länder, bl.a. Sverige, som inte preciserat sina önskemål men på något sätt vill bli anslutna. Det skulle naturligtvis medföra svåra komplikationer för alla parter, om man under förhandlingarnas gång blev tvungen att skilja på de tre skandinaviska länderna. Vi utgör ju redan, även om Nordek ännu inte har bildats, en väl fungerande ekonomisk enhet. Jag tror därför att det varken borde ligga i EEC:s eller i något av de skandinaviska ländernas intresse, att man slår sönder denna enhet, ty då äventyrar man en del av de väldiga fördelar, som det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna redan hittills medfört. Det är sålunda enligt min mening ganska klart, att alla parter skulle ha fördel av att Sverige redan från början sitter med vid förhandlingsbordet tillsammans med Övriga nordiska länder och naturligtvis också England och Irland. Men skall vi lyckas med det, måste regeringen på ett klarare sätt än hittills definiera och klargöra sin Europapolitik. Från moderata samlingspartiet har vi under en följd av år hävdat att Sverige primärt bör ansöka om medlemskap i EEC. Det är som fullvärdig medlem av Gemenskapen som vi har de största möjligheterna att utöva inflytande på den framtida utvecklingen i Europa, och det är genom förhandlingar om medlemskap som vi kan ta reda på om vår neutralitet är förenlig med medlemskap. När vi nu själva — och vi kommer att tvingas till det — skall avgöra frågan om huruvida medlemskap och fortsatt svensk neutralitet kan förenas, är det av största vikt att vi gör klart för oss, att det inte gäller medlemskap i nuvarande EEC utan i ett med England, Irland, Danmark och Norge utvidgat EEC. Detta nya kraftigt utvidgade EEC måste ju i väsentliga avseenden få en helt annan karaktär än den nuvarande betydligt mera exklusiva Sexstatsgemenskapen. Jag kommer ihåg att finansminister Sträng i början på 1960-talet kastade sig in i den europeiska integrationsstriden på ett ganska negativt sätt. Då talade han ganska ofta om den exklusiva klubb som de sex staterna utgör. Vi tyckte inte att det var en exklusiv klubb men det må förhålla sig hur som helst med den saken. I morgon, i framtiden, kan ingen påstå att det är fråga om en exklusiv klubb som formar en ekonomisk integration, eftersom så gott som hela Västeuropa har möjlighet att vara med. För övrigt finns det också anledning att fråga, om inte oklarheten i regeringens Europapolitik har varit skadlig för våra strävanden att nå fram till ett positivt resultat i de känsliga Nordekförhandlingarna. Jag tror inte att några ställningstaganden av den här arten, genom ett insvepande i oklarhetens dunkel, främjar utvecklingen. För Danmark och Norge är det självfallet angeläget att Nordek inte försvårar deras möjligheter att vinna medlemskap i EEC, och det finns därför mer än ett skäl för att den svenska regeringen skall klargöra sin inställning till EEC. Ett sådant klargörande bör komma inom en snar framtid. Man skulle kunna ställa följande fråga, men jag vet inte om jag skall vända mig till finansminister Sträng, som ju åtminstone på det ekonomiska området styr inrikespolitiken, eller till herr Palme som ju skall styra resten: När är regeringen beredd att precisera sin inställning till EEC? Regeringens vilja att deltaga i strävandena att riva gränser, att arbeta för internationell samverkan står i dag på prov och det är naturligtvis herr Palme som i första hand skall infria förväntningarna. Samtidigt som frågan om EEC:s utvidgning tycks ha lossnat har förhandlingarna om Nordek komplicerats. I början av december lät den finske statsministern Koivisto förstå att hans regering inte skulle kunna vara med om några politiska förhandlingar eller beslut om Nordek förrän efter riksdagsvalet i Finland. Nu har herr Koivisto lika oväntat meddelat att Finland är redo att återuppta förhandlingar för att snarast möjligt få avtalet om Nordek klart. Men han tillfogar att Finland på något sätt vill ha rätt att för sin del avbryta förhandlingarna, om något av de andra nordiska länderna inleder egentliga förhandlingar med EEC innan Nordekavtalet hunnit träda i kraft. Genom detta nya utspel från finländsk sida har det faktiskt skapats en möjlighet att fatta avgörande beslut om Nordek i samband med Nordiska rådets möte i Reykjavik i början av februari. Detta är bl.a. bakgrunden till att jag tycker det är riktigt att riksdagen tar upp denna fråga till debatt i den här remissen och inte väntar till efter Reykjaviksmötet någon gång i mars med att diskutera frågan. Låt mig härefter gå över till folkhushållet Sveriges ställning och utsikter. Finansplanen skall ju utgöra en Översikt över den ekonomiska ställningen nu och under kommande år. Enligt min mening har vi av herr Sträng fått en otillfredsställande, för att inte säga halvhjärtad, redogörelse. Han döljer de svårigheter och problem som han öppet borde ha redovisat och anvisat lösningar på. Det märks verkligen att det är valår i år. Att den internationella ekonomiska utvecklingen skall tillföra oss några allvarliga bekymmer räknar inte herr Sträng med, men konjunkturinstitutet är inte lika säker på den saken i sin prognos. Närmast med hänsyn till den osäkra utvecklingen skisserade konjunkturinstitutet två alternativ beträffande den internationella utvecklingen, ett som är ganska oroande och ett annat som är mera gynnsamt. Herr Sträng väljer osvikligt det gynnsammare alternativet utan att närmare ingå på varför han gör det. Låt mig därför här försöka återge en siffersammanställning, hämta ur herr Strängs eget opus men sammanställd på ett något annat sätt. Vi kan konstatera att handelsbalansen under senare år försämrats gradvis. År 1967 uppgick underskottet till 740 miljoner och 1968 till 885 miljoner. För 1969 beräknas det ha blivit litet mer än 1 miljard kronor. Tjänstebalansen har också försämrats, och underskottet i bytesbalansen växer ännu snabbare. För 1969 beräknas det till 1120 miljoner. Under tidigare år har underskottet kunnat täckas med kapitalimport, men nu har även kapitalbalansen kraftigt försämrats, nämligen med 1,3 å 1,4 miljarder kronor mellan 1968 och 1969. Resultatet är att valutareserven under 1969 har minskat med cirka 2 miljarder. Men herr Sträng tröstar sig med att läget beträffande valutareserven har stabiliserats under årets sista månader, och han hoppas tydligen kunna undgå ytterligare försämringar. Men låt oss se hur han då räknar. Bytesbalansen, säger herr Sträng, skall under 1970 förbättras med drygt 400 miljoner och underskottet sjunka till cirka 700 miljoner kronor. För att klara detta förbättrar han handelsbalansen med 700 miljoner kronor, och cirka 400 miljoner får han genom att hoppas att terms of trade skall förbättras med 1 procent. Vi delar givetvis alla denna herr Strängs förhoppning, men finns det några särskilt starka skäl för att förhoppningarna skall kunna realiseras? Den västtyska revalveringen kan t.ex. medföra en press uppåt på importpriserna. Sedan bättrar herr Sträng på den preliminära nationalbudgetens beräkningar rörande exportökningen med 1 procent och skaffar därigenom fram bortåt 300 miljoner. Men under 1969 ökade importen 1 procent snabbare än exporten. Nu tror herr Sträng plötsligt på en annan utveckling. Om bara någon av dessa finansministerns beräkningar slår fel får vi en lika dålig bytesbalans 1970 som vi hade 1969. Hur komer då valutareserven att utvecklas? Ja, det är lätt att räkna ut att en förutsättning för att valutareserven inte skall fortsätta att avtappas är att kapitalbalansen förbättras med omkring 1,5 miljarder kronor — och under förutsättning att herr Strängs optimistiska beräkningar i övrigt stämmer. En sådan förbättring av kapitalbalansen är det emellertid i själva verket ingen som tror på. Jag undrar om herr Sträng själv tror på vad han skrivit i sina prognoser. I varje fall kan jag inte tänka mig att riksbankschefen sätter alltför stor tillit till dessa beräkningar. Herr Åsbrink säger sig säkerligen att en fortsatt försämring med någon miljard ligger inbyggd i herr Strängs räknekonst, och förlusterna kan bli ännu större. Han inser nog att vi kan få en valutakris även under 1970, och han vet att marginalerna är små. Resultatet blir att riksbanken tvingas fortsätta med att försvara valutareserven med de vapen riksbanken har, vilket innebär fortsatt kreditåtstramning och hög ränta, till men för näringsliv och företagsamhet. Och hur går det då, herr Sträng, med den ökning av näringslivets investeringar med 10 procent som regeringen av mycket goda skäl vill se? En del av de stora företagen har vil i dag en likviditet som medger en expansion av investeringarna, men hur är det med de många mindre och medelstora företagen? Någon investeringsexpansion för dessa företag kan knappast tänkas utan en förbättrad kreditgivning. Den hänsynslöst hårda kreditpolitik vi i dag har kan få och har för övrigt också fått allvarliga följder för mindre och medelstora företag, som blivit särskilt hårt utsatta. Generellt visar det sig att utvecklingen under den senaste tolvmånadersperioden inneburit att denna del av företagsamheten ökat sina krediter i affärsbankerna med endast 3,4 procent, vilket kan jämföras med den större industrins kreditökning som varit 13,2 procent. Finansministerns politik ger intryck av att vara målmedvetet inriktad på att låta den mindre och medelstora företagsamheten i första hand få bära bördorna och de ekonomiska följderna av den hårda och osmidiga kreditåtstramningen. Självfallet delar jag herr Strängs uppfattning att en ökning av näringslivets investeringar i och för sig är önskvärd. En kraftig ökning av dessa investeringar är nödvändig för att svårigheterna med bytesbalans och valutareserv skall kunna övervinnas. Att herr Sträng har denna uppfattning är i och för sig bra, men herr Sträng anger inte de förutsättningar under vilka dessa önskemål skall kunna realiseras, och det är det som är den allvarliga svagheten i finansplanen. Hur är det för övrigt med det allmännas upplåningsbehov? Budgetunderskottet skall ju tvingas ned från 3 miljarder till 800 miljoner kronor och kommunernas investeringar och konsumtion skall öka mindre snabbt än tidigare. Tror verkligen herr Sträng på denna prognos? Med den inriktning och den omfattning, som den offentliga verksamheten i dag fått, har knappast en aldrig så välmenande finansminister möjlighet att åstadkomma en kraftig bromsning av det allmännas investeringsoch konsumtionsökningar. Jag ifrågasätter för övrigt också om herr Strängs förhoppning om en oförändrad penningvärdeförsämring för 1970 på cirka 3,5 procent kommer att infrias. Jag undrar om vi inte i slutomgången kommer att finna att 5—6 procents prishöjning hade varit en mera realistisk siffra. Då har jag ändå inte tagit hänsyn till de ännu mer svårberäknade genomslag på priserna som höjningarna av skatterna direkt eller indirekt kan medföra. Jag tror också att herr Sträng och hans medhjälpare delar den uppfattningen, att det finns mera långsiktiga strukturella problem bakom våra svårigheter än vad som utan vidare kan utläsas ur siffrorna i finansplanen. Det är emellertid möjligt att vi däremot har olika uppfattningar om orsaken till detta. Enligt min mening är orsaken att söka i den ekonomiska politik, särskilt den utgiftsoch skattepolitik, som regeringen fört under många år. I dag binder oss dessutom en bekymmersam valutautveckling vid en politik som försvårar den expansion av produktionen som vi verkligen behöver. Det är denna onda cirkel som jag tidigare beskrivit så, att svensk ekonomi har fått en släng av den engelska ekonomiska sjukan. Vägen ur sådana svårigheter är inte lätt och den tar oftast lång tid att gå, om inte den internationella konjunkturutvecklingen blir alldeles särskilt gynnsam, men det kan vi kanske inte räkna med. Vägen går fortfarande genom bättre allmän hushållning, kännetecknad av sparsamhet, och naturligtvis ett bättre resursskapande skattesystem. Med detta har jag kommit in på det som mest fångar intresset i årets finansplan, nämligen herr Strängs mycket sparsamma antydningar, i väl valda formuleringar, om en skattereform, som skall läggas på riksdagens bord i slutet av mars. Redan under hösten, framför allt före och i samband med den socialdemokratiska partikongressen, drog ju herr Sträng upp vissa riktlinjer för hur regeringen såg på den framtida skattepolitiken. Det är nu intressant att se vad som blev av de storvulna försäkringar som finansministern lämnade i ett anförande i Stockholm i början av september förra året, där han antydde en radikal förändring av hela vårt skattesystem. Då framhöll herr Sträng att vi nått gränsen för vad vi ville avstå till den del av vår standard som samhället garanterar och som i många fall andra än vi själva tar hand om. Då framhöll herr Sträng att det nuvarande uttaget på skattesidan lett till en atmosfär med hårda påfrestningar på skattemoralen. Då framhöll herr Sträng att en höjning av skatten på förmögenheterna kan befaras leda till en valutaexport. Då framhöll herr Sträng att någon effekt i fråga om inkomstöverflyttning genom skärpt progressivitet inte är praktisk politik, och då framhöll herr Sträng också att skattepolitikens utformning influerar på intresseorganisationernas avtalsutspel. Det var många som då trodde att herr Sträng efter många, många år skulle ändra sin skattepolitik och att hans nästa reform skulle innefatta en lindring av den direkta beskattningen över så gott som hela fältet. Vilket har då resultatet blivit? Förebådar de yttranden som finns i finansplanen och herr Strängs senaste uttalanden en fortsatt socialdemokratisk skatteskärpning eller förebådar de en reform som också innehåller en betydande lindring av den alltför höga beskattningen över vida skikt? Låt oss se på den sammanfattning av förslagen som herr Sträng har gjort. För det första vill regeringen ha en omfördelning från skatt på arbete till ökad skatt på konsumtion. På den punkten ger vi i moderata samlingspartiet regeringen ett helhjärtat stöd. För det andra vill regeringen slopa kommunalskatteavdraget och = alltså kraftigt skärpa skatten framför allt för inkomsttagare som bor i kommuner med hög utdebitering. Från det förslaget tar vi i moderata samlingspartiet bestämt och entydigt avstånd. Vi kan inte finna det rättvist att på detta sätt straffbeskatta de människor som bor i glesbygdskommuner och i skogslänen. För de tredje vill regeringen ha en obligatorisk särbeskattning. Vi kan för vår del inte acceptera en skattereform som straffbeskattar familjer där hustrun valt att arbeta i hemmet eller t.o.m. tvingats förlägga sin arbetsinsats till hemmet, därför att det inte finns annat arbete att få. För det fjärde vill regeringen skärpa arvsoch förmögenhetsskatten. Inte heller på denna punkt är vi beredda att tillmötesgå regeringen. Alltför mycket pengar och alltför många arbetsamma och begåvade människor har redan lämnat landet, och vi kan inte godta en skärpning som ytterligare driver på denna utveckling. För villaägare och jordbrukare kommer dessutom en skärpning av kapitalskatten, tillsammans med den kraftiga ökning av taxeringsvärdena som nu väntas, att leda till orimliga konsekvenser. Jag nämnde att informationerna om det verkliga innehållet i regeringens skatteförslag hitintills varit mycket sparsamma. De serveras med stor försiktighet och på ett sådant sätt att det finns möjlighet för herr Sträng att ändra smaksättningen allteftersom minspelet hos opinionen förändras. Varför denna försiktighet? Kan det vara så att det finns inslag i finansministerns reformförslag som ännu inte riktigt tål dagens ljus eller är det kanske på det sättet att herr Sträng själv inte tycker om sin egen anrättning? Jag hoppas att den fortsatta debatten här i dag skall kunna ge svar på dessa frågor. Det är en förhoppning, men jag är inte helt säker på att den infrias, därför att herr Sträng ju ibland kan sluta sig helt som en mussla. Jag tycker att det finns anledning att rikta mycket stark kritik mot regringen för detta förfaringssätt. Här pågår alltså en debatt utan att förutsättningarna tillåts att bli kända. Varför har inte löntagarorganisationerna, de stora tjänstemannagrupperna fått ta del av och delge finansministern sina synpunkter på hur skattereformen borde ha utfor mats? Varför har inte den här skattereformen fått föregås av omfattande utredningar, vilka t.ex. klarlagt morgondagens arbetsmarknad och de samhällsekonomiska effekterna av själva förslaget? Finansministern kan ändå inte vara omedveten om att ett skattesystem är föremål för ständiga relativa förändringar, inte bara genom herr Strängs eget intensiva lagstiftningsarbete utan genom själva dynamiken i arbetet och i samhällssystemet. Att inte presentera sitt skatteförslag tidigare och att inte låta det gå ut på remiss är i själva verket ett nytt och allvarligt exempel på regeringens självgodhet, dess maktfullkomlighet och dess nonchalans gentemot medborgarna. Jag angav nyss att vi från vårt håll inte utan vidare kan godta den nya familjebeskattningen. Vi kan inte detta därför att systemet, såvitt vi nu kan bedöma efter de uppgifter vi har fått, inte tar hänsyn till de skillnader i försörjningsbörda som olika familjer har. Ett familjebeskattningssystem måste utformas så att man i ökad utsträckning tar hänsyn till hur många det är som skall leva på en viss inkomst. I själva verket är det ett ganska cyniskt betraktelsesätt som regeringen gör sig skyldig till då den som motivering för särbeskattningen anger att de gifta kvinnorna i ökad utsträckning måste tvingas ut i förvärvslivet. Den nya socialdemokratiska familjepolitiken, som ligger bakom detta tänkesätt, uppfattar jag som ett typiskt uttryck för föreställningen att kvinnor som fyller sin uppgift i hemmet betraktas som något slags samhällsekonomisk = belastning. Man menar att samhället bättre skulle klara de hemarbetande hustrurnas uppgifter, framför allt då det gäller barntillsynen och uppfostran av barnen. Enligt vår mening måste en riktig familjepolitik i stället ta sikte på de gifta kvinnornas frihet i valet mellan förvärvsarbete oftast förenat med arbete i hemmet och att uteslutande ägna sig åt hemarbete. Jag nämnde att skattereformen inte blivit utredd i vanlig ordning. När det gäller den nya straffbeskattningen för landets hundratusentals husmödrar förefaller det som om konsekvenserna över huvud taget inte närmare diskuterats i finansdepartementet. Om inte väsentliga förbättringar görs i förhållande till den nu framlagda skissen, måste förslaget anses som klart familjefientligt, och det är också tvivelaktigt ur samhällsekonomisk synpunkt. Regeringens skattepaket kommer också att innebära en skärpning av progressionen i skattesystemet. Redan i mellaninkomstlägena kommer progressionen att bli mycket hård, och av vad vi vet om den blivande skattepropositionen kan vi i stort beräkna denna progression. I måndags fick vi besked om att arbetarna vid Volvo lyckats uppnå en lönebättring med cirka 80 kronor i veckan. Det kunde vara intressant att fråga sig hur mycket av dessa 80 kronor som skulle gå till skatt om finansministerns skatteförslag redan vore genomfört. Enligt vad jag kan se kommer stat och kommun att ta cirka 45 kronor av dessa 80 kronor. 50 procent tar progressionen, och därtill har man också den höjda momsen. Det är naturligtvis ett utfall som är orimligt och oacceptabelt. Ett annat snett inslag i skattepaketet är att kommunalskatteavdraget skall slopas. Detta avdrag infördes för många år sedan för att utjämna olikheterna i den kommunala utdebiteringen. Finansministern anser nu att detta argument har förlorat i styrka, eftersom vi har en ganska jämn kommunal utdebitering. Allting är ju relativt, men faktum kvarstår att år 1969 varierade den kommunala skatten i landet mellan 15: 70 och 24:30 kr. Det betyder i alla fall en ganska kraftig skillnad mellan olika kommuner. Finansministern förklarar vidare att hänsyn kommer att tas till att avdraget för erlagd kommunalskatt bortfaller, men han säger inte att full hänsyn kommer att tas till det slopade kommunalskatteavdraget. Antag t.ex. att herr Sträng anpassar skatteskalan till en kommunalskatt på 20 kr.! Dår får alltså invånarna i kommuner med en kommunalskatt liggande under eller vid 20 kr. en viss kompensation, men hur blir det, herr Sträng, för invånarna i de kommuner där skatten ligger högre än 20 kr.? För dem kommer utformningen av den nya skatteskalan inte att ge tillräcklig kompensation för kommunalskatten. Och vad är det för kommuner som har så hög utdebitering? Man kan fråga sig varför arbetare, tjänstemän, företagare och fastighetsägare, som bor t.ex. i Hällestad i Östergötland med en utdebitering år 1969 på 23: 33 kr., i Munkfors i Värmland, som hade 23:50 kr., i Kolbäck, Kolsva, Kungsör, Fagersta eller Köping i Västmanland och flera andra kommuner med 23 kr. eller i en rad Norrlandskommuner med en utdebitering på mellan 22 och 23 kr., skall bestraffas även skattevägen just därför att de bor där. Har de inte redan nu, herr Sträng, tillräckligt besvärligt med långa avstånd, och just i dag också med snö och kyla, utan denna extra åsnespark från regeringen? Tänk också på dessa människor, herr Sträng! Herr talman! Om man summerar detta skatteresonemang, kommer man också fram till att notan skall betalas. Herr Sträng måste ha mera pengar för att klara denna omläggning, och mera pengar skulle han väl ha i alla fall, även om han inte hade gjort någon omläggning; det visar ju de senaste 15 årens erfarenhet av herr Sträng som finansminister. Kostnaderna för skatteomläggningen uppskattas nu till mellan 3,5 och 4 miljarder kronor — en i och för sig ansenlig summa. Men det är ganska in tressant att konstatera att när finansministern talar om hur han skall täcka dessa kostnader använder han en mycket typisk formulering. Han meddelar att han kommer att täcka kostnaderna genom en skärpning av skatten på större förmögenheter och arv samt — i tyst och låg ton — genom en höjning av mervärdeskatten från 10 till 14 procent. Man måste verkligen lägga märke till den politiska ordningen i detta sammanhang. Verkligheten är den att kapitalskatteskärpningen torde kunna ge herr Sträng bara något hundratal miljoner, medan momshöjningen på 4 procentenheter ger honom ungefär 3,5 miljarder kronor. Verkligheten är också den att herr Sträng avser en skärpning av skatten inte endast på större förmögenheter och arv utan också i blygsammare förmögenhetslägen. Finansministern säger uttryckligen att förslaget kommer att i huvudsak motsvara kapitalskatteberedningens intentioner. Det kan tyckas att kapitalskattefrågorna direkt berör endast en mycket liten del av svenska folket, en mycket liten grupp stora förmögenhetsägare, som man kanske skulle vilja göra vad som helst med. Men det är en felsyn, och det vet herr Sträng. De berör tiotusentals små och medelstora företagare, tiotusentals lantbrukare och fastighetsägare, tjänstemän och arbetare som också har försökt att bygga upp en liten förmögenhet. I södra Sverige blir höjningarna märkbara redan för mindre familjejordbruk med 30—40 hektar åker. För en gård på 100 hektar i södra Sverige, d.v.s. en relativt stor och rationell brukningsenhet — det är ju sådana brukningsenheter som vi behöver — höjs den årliga förmögenhetsskatten från cirka 3 000 kronor till cirka 17 000 kronor, om kapitalskatteberedningens förslag realiseras. Och det var ju det herr Sträng hade tänkt sig. Den latenta arvsskatteskulden ökar från 60 000 kronor till omkring 240 000 kro nor; det är alltså 3—4 gånger mer än en dansk lantbrukare betalar, alltså de lantbrukare med vilka de sydsvenska skall konkurrera. Konsekvenserna av en höjning av kapitalskatten skärps dessutom ytterligare av att en kraftig ökning av fastighetstaxeringsvärdena nu är att vänta. Det innebär att konsekvenserna blir allvarliga även för egnahemsägarna. Under senare år har herr Sträng dessutom infört en progressiv beskattning av värdet av att bo i egen fastighet. Särskilt allvarliga kan följderna bli för familjer som för många år sedan till dåvarande låga priser förvärvade ett egethem i storstädernas ytterområden. Det borde varit självklart att en sådan omläggning av kapitalskatterna som finansministern signalerar inte genomfördes utan att tillfredsställande utredningar hade gjorts i fråga om de samhällsekonomiska konsekvenserna, t.ex. för kapitalbalansen och för näringslivets struktur. Man kan verkligen fråga sig varför herr Sträng inte har föranstaltat sådana utredningar. Var det herr Hermanssons ande som svävade över herr Sträng, då han planerade skärpningen av förmögenhetsskatten? Det vore tråkigt om det förhöll sig så, men det är lika tråkigt för den mindre och medelstora företagsamheten där ägarnas kapitalskatteförhållanden och företagens möjligheter att konsolideras är direkt förbundna med storleken av denna skatt. Det finns onekligen anledning att rikta mycket stark kritik mot regeringen för att den inte har sett till att tillfredsställande utredningar gjorts. Bl. a. mot den bakgrunden kan moderata samlingspartiet inte godta någon skärpning av den nuvarande kapitalbeskattningen. En viss reformering av den, bl.a. syftande till lättnader i fråga om beskattningen av mindre förmögenheter och mindre arv, kan och bör dock omgående genomföras. Herr talman! Låt mig så ta upp en helt annan sak: den allvarliga konflikten vid LKAB och vad som följt på den. Ett oppositionsparti kan och skall inte ta ställning för någondera parten i sådana konflikter. Det finns emellertid en del allmängiltiga förhållanden i den uppkomna situationen som jag vill peka på. Konflikten visar nämligen att det faktum att staten är ägare till ett företag inte innebär några garantier för att arbetsförhållandena blir godtagbara för de anställda. Det är nog inte någon tillfällighet att staten eller något annat offentligt organ har stått som arbetsgivare i flertalet mer betydande arbetsmarknadskonflikter under 1960-talet. Vi har nu gruvarbetarstrejken. Vi har haft en lotsstrejk, en vägmästarstrejk, en skådespelarstrejk, en lärarstrejk, en strejk vid SJ — och kanske en och annan även minns strejken vid systembolaget. Det har alltså varit en serie svårigheter på detta område. Konflikten visar också hur regeringen, som ytterst står bakom ett statligt företags ledning, står bunden utan möjlighet att agera för att lösa konflikten, utan möjlighet att agera till tredje mans skydd, att hindra att konflikten sprids och får allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin. Jag tycker också att konflikten visar, att vår nuvarande fackföreningsrörelse, som valt att icke stå politiskt fri, fått svårigheter när det gäller att företräda de anställda. Man kan sammanfattningsvis också säga att vi nu i blixtbelysning fått se hurudan den enskildes situation ka bli i ett socialiserat samhälle. Låt mig slutligen ta upp ett mer principiellt resonemang. Ju mäktigare staten blir i förhållande till andra samhällsorgan och i förhållande till enskilda, med desto större kraft hävdar den sin ofelbarhet. Om en liten stund får vi höra finansministern läxa upp oppositionspartierna och oppositionsledarna för vad fel de tänkt, och vi får höra honom tala om hur rätt regeringen tänkt. Vi är vana vid det. Men vi här i kammaren har ett privilegium i vår rätt att diskutera med och argumentera mot statsmaktens främsta representanter. Men för den alldeles övervägande delen av det svenska folket är staten en anonym maktutövare, som man efter långt köande får kontakt med på olika institutioner — i försäkringskassan eller på postkontoret — en maktutövare som sätter inbetalningskort på bilarna när de är felparkerade och som man korresponderar med genom att fylla i blanketter. Det är en stat som ibland kan vara nådig genom att ge oss barnbidrag eller folkpension eller genom att några månader efter det att en ansökan härom lämnats in — herr Gustafson i Göteborg sade att det skulle komma att ta minst tio veckor — komma och installera ett telefonjack. Och från och med 1969 har vi till och med av denna vänliga stat fått två televisionsprogram att välja mellan. Men staten är också fordrande. Den kräver vår respekt och vår lydnad, och den kräver en mycket stor del av våra inkomster. Jag hävdar inte alls att en kvantitativ tillväxt av statsmakternas uppgifter och engagemang i samhället har varit undviklig och inte bort komma till stånd. De uppgifter som samhället har de bästa förutsättningar att lösa på ett tillfredsställande sätt skall självfallet ligga i dess hand. Den offentliga sektorns tillväxt får dock inte vara ett självändamål. Det åligger statsmakterna att bevisa, att en samhällsfunktion får en bättre lösning om den handläggs av staten. Det är alltså inte tillräckligt med stora ord om ett starkt samhälle. En sak är klar: demokratin fördjupas inte och den enskildes medinflytande ökar inte för att den statliga maktsfären expanderar. Den som hävdar det hänger sig åt något slags dubbeltänkande, »doublethink», som det heter i George Orwells »1984», »förmågan att samtidigt hålla i minnet två motstridande teser och acceptera båda>. Ett s.k. starkare samhälle innebär ökad maktkoncentration till departement, statliga verk och företagsstyrelser. Det innebär att en allt större grupp statstjänstemän med regeringens ledamöter i spetsen får och tar sig ökat inflytande i förhållande till andra grupper i samhället — i förhållande till näringslivet, olika intresseorganisationer, löntagarorganisationerna och i förhållande till de enskilda individerna. Man kan, beroende på politisk uppfattning, tycka att en sådan utveckling är bra eller olycklig. Men kallar man det att fördjupa demokratin — då hycklar man. I höstens remissdebatt irriterades statsministern av att jag påtalade den alltmer accentuerade utvecklingen mot socialdemokratiskt enpartistyre, som väl knappt någon har kunnat undgå att iaktta. Jag menade då inte bara den nonchalans mot riksdagen, som regeringen ofta demonstrerar — ett exempel härpå har vi fått genom det som sagts om skattereformen. Jag tänker också på utbildningssektorn. Inom utbildningsdepartementet talar man om att skolan skall vara ett instrument att forma de unga enligt mönster, som beskrivs i samma ordalag som i socialdemokratiska program. I läroböcker hittar man alltför ofta en vrångbild av den politiska oppositionen och vad den representerar. I radio och TV drivs ibland en samhällsoch kulturdebatt, som klart präglas av tänkesätt som det socialdemokratiska partiets vänsterflygel representerar. Jag skulle vilja gå så långt att jag säger att de rätta politiska åsikterna ibland betraktats som en karriärmöjlighet. Regeringen kan inte avsvärja sig ansvaret för denna utveckling. Den har det högsta ansvaret för samhällsutvecklingen i Sverige. Antingen regeringen med gillande accepterar den eller — vilket väl är mindre sannolikt — med bekymmer åser den, är en sådan ut veckling en fara för demokrati och fri opinionsbildning. Men jag skall inte förneka, att oppositionen också har sin del i ansvaret för den samhällsutveckling, som vi alla är vittne till. Det är oppositionens uppgift att opponera, balansera och tvinga regeringen att ta hänsyn till alla grupper i samhället. En vital opposition kan uppnå detta. Vi har tidigare många gånger sett exempel på det. En opposition som inte opponerar uppnår inte detta. Oppositionspartier som tror sig vinna på att ligga så nära de socialdemokratiska ståndpunkterna som möjligt fullgör inte sin uppgift som opposition och åstadkommer inte den balans, som demokratin förutsätter. Jag fruktar, att vi bl.a. kommer att få se ett exempel på detta, då propositionen om kapitalbeskattningen ligger på riksdagens bord. En opposition som skall fylla sin demokratiska uppgift i samhället måste alltså öppet, envetet och ibland ganska fränt slå ned på regeringens svagheter och därtill presentera klara politiska alternativ. En stark opposition skulle dessutom bli slagkraftigare om de tre oppositionspartierna i samverkan kunde möta socialdemokraterna. Personligen är jag en varm anhängare av elt samgående inom oppositionen till ett borgerligt block. Den partipolitiska bilden i vårt land har emellertid hitintills inte tillåtit detta, även om vi i moderata samlingspartiet ständigt arbetat för en förändring och jag själv tagit många initiativ. Som det i dag ser ut tycks vi därför tvingas att gå fram var för sig med var sitt program mot regeringen men i samma riktning. Men det politiska sceneriet förändras och förnyas ständigt. Vad som gäller i dag behöver inte gälla för morgondagen. Ju närmare vi kommer valet, desto större möjligheter bör det finnas att åstadkomma en kraftfull oppositionspolitik i samverkan.

Ja, när gav vi signalerna för 1969 års finanspolitik? Jo, det gjorde vi den 29 maj 1968 när vi låste fast den budget som gällde för sista halvåret 1968 och första halvåret 1969. Det var framför allt under april och maj 1969 som vi avläste och — det erkänner jag villigt — blev överraskade av den snabba konjunkturuppgången. Det har sitt intresse att påminna om denna debatt. Jag citerar herr Hedlund då han riktar sig till mig — han ville nämligen ha en mera expansiv finanspolitik för det år jag här nämnde: >Var lika djärv som Wigforss!>, sade herr Hedlund i maj 1968. I dag sade han något liknande. Finansministern får lägga bort att bara hålla på att höja skatterna. Han får även tänka sig att sänka skatterna, men det är klart att herr Hedlund inte vore Hedlund om han inte samtidigt sade: >men de skall snabbt kunna höjas igen>! Det där att man snabbt skall kunna sänka och höja, kunna spela på skatteklaviaturen från månad till månad har sina bekymmer, och herr Hedlund som praktisk karl vet att det är nästan omöjligt. Jag har visserligen en gång gått till riksdagen och begärt att få fullmakt att justera spritskatten utan den långa och omständliga proceduren att redovisa i vanlig ordning, att ha 14 dagars motionstid och utskottsbehandling, därför att jag tyckte att den sprithamstring som varje väntetid föranleder var olustig. Jag blev då beskylld för att vara ute i utomordentligt allvarliga ärenden. Jag vill minnas att herr Cassel — en man som jag i alla andra avseenden sätter stort värde på — tillät sig att säga att finansministern här uppträder som elr kombination av Gustav Vasa och Karl XI i egen hög person. Detta är ett enmansvälde som riksdagen aldrig kan godkänna. Man kan inte ge efter i fråga om svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Jag fick ge mig då. Det är nog inte riktigt att säga att jag blev skrämd av det hela, men jag har ansett det vara tämligen lönlöst att komma tillbaka i denna avsikt. Skattepolitiken är inte ett sådant snabbt arbetande instrument. Skulle jag ge mig på att variera företagsbeskattningen med hänsyn till konjunkturerna, vet herr Hedlund som praktisk storföretagare att jag skulle riva sönder hans ekonomiska och finansiella planering med allt vad det kan innebära av besvär och olägenheter. Om jag skulle ge mig på att variera beskattningen för de enskilda konsumenterna och inte har fullmakt att göra det snabbt, skulle följden av och till bli snabba hamstringsepisoder i den svenska ekonomin med snabba belastningar på importen och naturligtvis en massa dumma inköp. Därför tror jag inte heller att det i praktiken är den gyllene lösning som man kan inbilla sig när man säger: »Låt oss snabbt skapa möjligheter att förändra finanspolitiken!» Finanspolitiken är ju inte bara inkomster; den är också utgifter. Jag har tidigare sagt att det skulle vara något alldeles exceptionellt om regeringen inte effektuerade det utgiftsprogram som riksdagen har antagit under det år för vilket man har debatterat budgeten och utgiftsprogrammet. Herr Hedlund ansåg i den intressanta debatt som så att säga var introduktionen till år 1969 att energiskatten var en sådan post som man borde kunna ta bort. Den allmänna arbetsgivaravgiften, som förstärkte budgeten under 1969 — den sattes i kraft den 1 januari det året — med 800 miljoner kronor, ville herr Hedlund inte heller vara med om, därvid hade han sällskap med sina oppositionskolleger. Energiskatten skulle bort. Arbetsgivaravgiften skulle bort. »Ta bort dessa skatter», sade herr Hedlund, men herr Hedlund vore inte herr Hedlund om han inte lade till: >men vid en lämplig tidpunkt>. Nåja, slutsatsen av herr Hedlunds ansträngningar vid den debatt som jag erinrar om gav i varje fall inget intryck av att han riktade någon allvarlig förmaning till finansministern att strama upp finanspolitiken, och det gjorde inte övriga oppositionsledare heller. Jag vill inte vara efterklok, men jag tycker att herr Hedlund skall vara fasligt ängslig för att här presentera sig som den som säger att hade vi bara gjort på ett annat sätt, så skulle situationen ha varit bättre i dag. Herr Hedlund tar upp skatterna och ställer en direkt fråga till mig: Hur blir det med villabeskattningen? Villaägarna tar emot sina nya taxeringsbesked om ett par veckor, skulle jag tro. Det är klart att det på sina håll är kraftiga uppräkningar. På vissa håll är det motsatsen, men i allmänhet och för det stora flertalet blir det betydande taxeringshöjningar. Jag har tidigare uttalat att regeringen är helt på det klara med vad det innebär för problem för en villaägare, som sannerligen inte har någon som helst tanke på att realisera sitt egnahem utan har det som sin bostad, då resultatet av det hela bara blir att han får en skattehöjning, såvida man inte balanserar den med andra åtgärder. Vi håller på att fundera på detta, och jag vet väl ungefär hur jag kan tänka mig att de balanserande förslagen skall utformas. Det kommer följaktligen ett förslag i riksdagen på den punkten, som jag tror att oppositionens ledamöter på det hela taget skall kunna acceptera. När sedan herr Hedlund tar upp frågan om pension vid 65 år lägger jag märke till att herr Hedlund i varje fall kommer den matematiska sanningen närmare varje gång han talar härom. När han första gången lanserade förslaget var det fråga om en kostnad på 500 miljoner kronor; det blev så småningom 600 miljoner kronor. I dag säger herr Hedlund att det rör sig om en kostnad på mellan 600 och 700 miljoner kronor. Eftersom jag såg att man hade anlitat riksdagens kontor för att ta reda på vad en sådan reform skulle kosta och fått svaret 700 miljoner kronor, förstår jag att det är riktigt att börja orientera sig mot den summan. Vi har i kanslihuset försökt beräkna kostnaderna och tror inte att de stannar vid det beloppet. Det är följaktligen fråga om en stor, dyr och viktig reform. Jag lyssnade härommorgonen när jag drack mitt morgonkaffe på nyhetsutsändningen i Dagens eko mellan halv åtta och åtta. Där intervjuades herr Hedlund av en energisk journalist just i anledning av detta utspel. Journalisten frågade: Vad är det för någonting som centerpartiet skall skjuta undan för att få rum med dessa 600 eller 800 miljoner kronor? Herr Hedlund svara de som han brukar: Det har vi inte tagit ställning till. Jag tror honom på hans ord, jag är övertygad om att han har rätt häri. Centerpartiets kansli har inte lagt ned någon energi på att fundera över vad man skall skjuta undan. Men, fortsatte herr Hedlund i detta eko, vi vill inteckna denna summa redan nu så att den är bunden 1972. För en finansminister är sådana predikningar från en partiledare litet oroande. Jag har nämligen den uppfattningen att vi sannerligen är intecknade så mycket att väsentliga ting i finanspolitiken ligger låsta framöver. Det innebär att man inte kan använda finanspolitiken som något variabelt konjunkturmedel. Vi är intecknade för försvarsuppgörelsen, vi är intecknade för folkpensionshöjningarna, vi är intecknade genom att vi har låst reglerna i fråga om statens finansiering för hela den väldiga utbildningsreform som är på gång och som med naturkraft rullar vidare.

Vore det inte rimligare att man väntade med att bestämma sig tills man har möjlighet att se alternativen?

Därför tycker jag att det är lättsinnigt — det är väl det enda ordet för det — om man driver den politiska ambitionen dithän att man plockar ut vissa tunga reformer och säger: Dessa »paktar»> vi för nu bara för att ha det gjort, och sedan får det bli vad det vill framöver. Det är att binda en handlingsfrihet som jag är övertygad om att herr Hedlund inte skulle vilja ha bunden om han var i den ställningen att det verkliga ansvaret föll på honom. Vi skall inte äta upp maten för uländerna, är kontentan av vad herr Hedlund sade i avseende på det svenska jordbruket och u-hjälpen, även om han använde en försiktigare formulering. För att få till stånd en utveckling i de undqerutvecklade länderna kommer dessa, herr Hedlund, framför allt att behöva pengar. De kan få en del av dessa pengar genom internationellt bistånd, men den största delen måste de skaffa sig genom sina egna ansträngningar. De får exportera vad de har att exportera och sedan använda inkomsterna härav på det sätt som deras prioriteringar ger anledning till. Jag tycker att det är beskäftigt att säga, att de s.k. underutvecklade länderna inte begriper hur de bäst skall använda sina pengar. Jag tror att de begriper det bättre än vi som står utanför. Och om de väljer att sälja livsmedel — en del av dem har ingenting annat att sälja — för att få pengar till utrustning för bevattningsanläggningar, en begynnande industri eller någonting annat, tycker jag att de skall ha rättighet att göra det valet. Och allt förstånd säger, att detta är den rätta bedömningen. Jag har haft tillfälle att tala med min kollega i Tanzania, finansminister Jamal, som särskilt uppmanade oss att köpa livsmedel från u-länderna. Det var vad de hade att sälja, och de behövde pengar för den utveckling som de själva vill bestämma om. Nej, i det här fallet använder herr Hedlund falska skyltar. Det är inte uländernas mat det är fråga om, utan det är bondeintresset i Sverige det gäller när herr Hedlund driver denna uppfattning. Jag vill inte förmena herr Hedlund att bevaka det intresset — herr Hedlund är ju den exklusive företrädaren för det svenska bondeintresset — men det vore bättre om han skötte den uppgiften utan att blanda in utvecklingsländerna. Herr Hedlund talade om »den socialdemokratiska skördeperioden> = efter kriget, som till resultat bara »gav agnar», för att fortsätta med odalmannens språk. Ja, är det så säkert det, herr Hedlund? Det blev vår moderna folkpensionering och de allmänna barnbidragen år 1946. Det blev också ett principbeslut om den obligatoriska sjukförsäkringen under de första efterkrigsåren. Det blev inte bara agnar kvar efter trösken; det blev faktiskt även åtskilliga vetekorn. På den punkten tycker jag nog att herr Hedlund som den försiktige man han är borde korrigera sitt partikansli till nästa gång man skall skriva ihop ett remissdebattsanförande åt honom. Jag vill, herr talman, säga några ord också till herr Gustafson i Göteborg. Budgeten är ett sviktande underlag, säger herr Gustafson. Han gör vidare gällande, att man från regeringens sida botaniserat i folkpartiets alla motioner och nu tagit fram ett par av dem; egentligen är det folkpartiet som har upphovsrätten till i varje fall det som är acceptabelt i den svenska statsverkspropositionen. Nu vill jag understryka att det faktiskt inte finns något område — jag tror att kammarens ledamöter ger mig rätt på den punkten — som folkpartiet inte tecknat in för sin del. Folkpartiet har varit en energisk botanisör — om nu det ordet existerar. Det finns faktiskt inget område som folkpartiet inte har mutat in. Men — för att använda ett gammalt exempel — solen går inte upp därför att tuppen gal, även om tuppen kan ha den uppfattningen. Herr Gustafson tar upp frågan om väntetiden för installation av telefonapparater. På sätt och vis var det han sade riktigt: Vi har inte pressat ned den väntetiden. Jag är inte säker på att den skall behöva öka men i så fall blir det rätt obetydligt. Men detta är en större och allvarligare fråga än så; det är en fråga om samordningen av de privata och de offentliga investeringarna. Vill man bereda ekonomiskt utrymme för den expansion som vi vill göra i år på den industriella sektorn, går det helt enkelt inte att släppa fram en ökning även på den statliga fronten. Då blir resultatet en överansträngning med allt vad det innebär. Det är helt enkelt logiskt och konsekvent att vi varit snåla med de statliga investeringsanslagen för att skapa det investeringsutrymme på 10 procent som vi angivit i prognoserna. Samma argument gäller väganslagen. Herr Gustafson i Göteborg förde en ganska lång argumentation om min bristande respekt för konjunkturinstitutet. Han talade om finansministerns frihet alt dra slutsatser. Jag vet inte om herr Gustafson ifrågasätter den, men han gillar den i varje fall inte. I annat fall funnes det ju inget motiv för hans inlägg här. Det är emellertid finansministern som skall ta det politiska ansvaret. En docent eller professor på konjunkturinstitutet — med all respekt för honom — ställs inte till ansvar för ett misslyckande i en prognos. Det är finansministern som ställs till ansvar, och det ger finansministern rätt att dra sina egna slutsatser och att ta ansvaret för dem. Jag tror att man till min heder ändå kan säga att jag aldrig, när jag gjort mina misstag, försökt krypa bakom några experter och skyllt på dem. Jag har tidigare beklagat att denna debatt är något ensidig. Vi gjorde ett djärvt försök i fjol, då vi sköt på remissdebatten till en bit in i februari månad för att verkligen kunna mäta oppositionens alternativa förslag med regeringsförslagen. Jag är ledsen över att erfarenheterna för oppositionens del blev sådana — det sved litet för mycket om öronen på oppositionen — att man snabbt krävde att vi skulle återgå till det gamla systemet. Därför intar oppositionen i denna debatt den bekväma ställningen att den kan mästra regeringen, medan det inte föreligger några möjligheter för oss att granska era motförslag. Men jag vågar ändå säga att jag skulle bli mycket förvånad om vi finge se några förslag om skärpt finanspolitik från oppositionens sida, trots att man i skarpa ordalag varnar för alla de risker som kan visa sig ligga bakom hörnet om man för den finanspolitik som regeringen presenterat. Herr Gustafson i Göteborg sade vidare att vi nu om någonsin behöver ett ekonomisk-socialt råd. Vi har planeringsrådet, där finansministern är ordförande, där arbetsmarknadsorganisationerna är representerade, där den nationalekonomiska vetenskapen är med, där jordbruksorganisationerna har sina representanter och handelns organisationer sina. Detta råd har sammanträtt, diskuterat de ekonomiska förutsättningarna och prognoserna som de kunde bedömas på grundval av konjunkturinstitutets höstrapport, och detta råd har haft möjligheter att efter en föredragning av finansministern diskutera en skatteomläggnings verkningar sedda ur nationalekonomisk synpunkt. Detta råd kommer att få tillfälle att diskutera kapitalbeskattningens problem; jag har ju många gånger sagt att det är en svårknäckt nöt. Men då begriper jag inte varför man till varje pris efterlyser en parallellinstans till planeringsrådet. Den finns redan, herr Gustafson, och det är onödigt att vid olika tillfällen ställa anspråk på någonting nytt. Herr Gustafson kom sedermera in på en diskussion om sparandet och speciellt hushållssparandet. Detta är någonting som ekonomerna tvistar om. De vet att hushållssparandet ökade under första hälften av 1960-talet — det var samma regering som satt då, och politiken såg knappast annorlunda ut. De säger att hushållssparandet under senare hälften av 1960-talet förmodligen har minskat.

Inte ens de som presenterar nedgången i hushållssparandet är beredda att skriva under skildringen, utan de gör alla erforderliga reservationer. Herr Gustafson kan inte gärna berömma sig av att hålla samman logiken någon längre stund. Efter att ha kritiserat indragningen av statliga investeringar bl.a. på telekommunikationsområdet säger han att utvecklingen av den offentliga sektorn har tagit hela ATP sparandet i anspråk. Vad blir det då kvar för finansiering av industriutbyggnaden, som rimligtvis inte kan klaras uteslutande genom självfinansiering? Även angående detta finns det ett intressant kapitel i nationalbudgeten, som börjar på s. 156 under rubriken Kreditmarknaden. Framställningen gäller 1968 och 1969. Det redovisas där att under 1968 staten tog hand om 550 miljoner av AT-pengarna, kommunerna om 500 miljoner och näringslivet om 19850 miljoner. AP-fondernas placeringsbehov var 5,7 miljarder. Under 1969 lånade staten 650 miljoner, kommunerna 500, näringslivet 1400 miljoner. Placeringsbehovet uppgick till 5450 miljoner, och resten placerades i bostadslån. Jag begriper dystra slutsatser. I de akter som är framlagda för riksdagens ledamöter finns inget underlag för hans påstående. Herr Gustafson är en vän av drastiska formuleringar, och det bör väl inte jag klaga på, eftersom jag också ibland använder sådana. Han säger att man möjligen kan klippa fåren men att man inte bör flå dem. Nu har jag en motvilja mot att kalla svenska folket för får, men om jag skall följa upp herr Gustafsons liknelse vill jag säga, att de svenska medborgarna varken är klippta eller flådda och inte heller kommer att bli det. Det jag har sagt om utvecklingen av vår turistbalans tycker jag är en dementi på att det svenska folket skulle skinnas inpå svålen. Herr Gustafson slutade med att säga att socialdemokratin har stöd i opinionen enligt de gallupundersökningar som har företagits på senaste tiden. Jag har varit med tillräckligt länge för att inte vilja svära på gallupundersökningarnas utslag. Visst är siffrorna uppmuntrande, men jag tar dem med den största reservation. Inte förrän rösterna har räknats samman på valnatten vet man om man har något egentligt stöd. Sköter vi oss inte alltför illa — och jag tycker inte det finns anledning att tro att vi skulle göra det — bör vi emellertid ha rimliga chanser i valrörelsen 1970. Nu säger herr Gustafson att denna gallupundersökning kommer att fungera som en vitaminspruta på honom och hans parti — den skall stimulera folkpartiet att lägga fram sitt program. Vi skall med stort intresse ta del av programmet. Det kunde ju ha sitt intresse att redan nu få veta, om det blir ett folkpartiprogram eller ett mittenpartiprogram eller någonting alldeles nytt som vi inte har sett tidigare. Herr Holmberg överraskade med att hålla det längsta anförandet här, men eftersom han är en profilpolitiker, har han naturligtvis också mest att säga. Den svenska regeringen har ett dåligt anseende utanför landets gränser — det var den slutsats han kom fram till. Om herr Holmberg ser bort från avsiktliga misstolkningar och önskemål att göra partipolitik av ting som man sannerligen inte bör göra partipolitik av, tror jag han finner att det inte har hänt någonting som ger honom rätt att framstå som neutralitetspolitikens riddare gentemot socialdemokratin. Det är en ganska överraskande skepnad som herr Holmberg uppträder i när han riktar anklagelser mot regerings. bänken och mot socialdemokratin och gör sig till försvarare av neutralitetspolitiken. Jag vill inte säga att jag i och för sig betvivlar herr Holmbergs neutrala inställning i utrikespolitiska frågor, men detta mitt erkännande ger sannerligen inte herr Holmberg rätt att anklaga socialdemokratin för att sväva på målet härvidlag.

Herr Holmberg säger att Sverige bör söka direkt medlemskap i EEC, och i ett utvidgat EEC. Detta tarvar en närmare precisering. Ett utvidgat EEC kommer väl att omfatta även NATO länderna England, Danmark och Norge, där det inte förekommer några utrikeseller neutralitetspolitiska reservationer. Finland har en sådan ställning att landet näppeligen kan söka medlemskap så länge Romstadgan gäller för EEC. Schweiz kommer inte att göra det, och jag tror inte heller Österrike har möjligheter därtill. När man diskuterar ett utvidgat EEC måste man ha klart för sig att det är fråga om två grupper av nationer, nämligen dels nationer som är anslutna till NATO, d.v.s. västerns militärallians, och därmed också till den ömtåliga politiska alliansen, dels stater som inte är anslutna till NATO och som av naturliga skäl har en annan syn på Romstadgan. Vi önskar ett samarbete med EEC, och det har vi tillkännagivit.

Kan man från EEC:s sida godta dessa undantag, så har vi förklarat oss villiga till medlemskap. I annat fall kan vi inte acceptera ett medlemskap. Så enkelt är det. Vi har inte fått något svar på denna vår framställning, men vi måste ha ett sådant svar, innan vi kan ta ståndpunkt. I vart fall tar vi inte någon ståndpunkt så pass snabbt och oöverlagt som jag tyckte kom fram i herr Holmbergs inlägg. Herr Holmberg gör gällande att finansministern polerar siffrorna i budgeten. Ja, den är skriven på grundval av vår ärliga bedömning och vad vi tror om utvecklingen. Om herr Holmberg inte tror på den bedömningen — och hela hans inlägg präglades av dystra spådomar om att det kommer att bli sämre i vissa avseenden — bjuder väl den enkla konsekvensen, att han kommer fram till ett krav på en skärpning av finanspolitiken, en begränsning av statens utgifter och en ytterligare skatteförstärkning som ger staten bättre inkomster. Är herr Holmberg logisk, har vi följaktligen att förvänta oss detta en bit in i februari månad, när partimotionerna avlämnas. Vidare tar herr Holmberg upp till diskussion skattepolitiken, varvid han erinrar om vad jag sade i september månad och citerar mig precis på det sätt som en viss potentat läser Bibeln. Jag lade in i mitt anförande åtskilligt av varningar, därför att det finns folk som tror, att man kan basa på ogenerat och få verkningar som jag i varje fall måste bedöma som icke önskvärda. Jag sade ifrån att vad beträffar kapitalbeskattningen blir det en skärpning av de stora förmögenheterna och de stora arven, men att det finns gränser för detta bl.a. med hänsyn till risken för kapitalflykt. Jag talade om att hela det nya skattepaketet kommer att innebära en omfördelning till favör för de lågt avlönade men att det finns gränser för denna omfördelning, därför att livet är som det är. Herr Holmberg citerar uteslutande varningen och hoppar över mina slutsatser och mina förslag, och den citatkonsten ger jag inte mycket för. Herr Holmberg tar vidare upp frågan om rätten att dra av kommunalskatten i den statliga beskattningen. Han betraktar detta såsom en rättvisefråga från interkommunal utgångspunkt. Låt mig först få tala om för herr Holmberg vad han tydligen inte har reda på, nämligen att med nuvarande schablonavdrag för kommunalskatt har vi en uniformerad kommunalskatt i detta avseende för 70 procent av alla svenska skattebetalare. Om de gör avdrag upp till schablonens maximala gräns ger inte avdraget utrymme för några interna skillnader i kommunalbeskattningen. Detta gäller 70 procent av Sveriges skattebetalare. De återstående skattebetalarna, är de 30 procent som har bättre betalt. Det är klart att här har avdragsrätten spelat en viss roll som inkomstutjämnande faktor — det skall jag inte förneka. Men den har sina avigsidor. När en kommun höjer skatten med 1 krona får den lågavlönade betala det mesta av kronan, medan den verkligt högavlönade slipper undan med ett väsentligt lägre belopp, eftersom kronan är avdragsgill vid statsbeskattningen och han ligger högt på progressionsskalan. Vad som i allt väsentligt betyder en reell skattehöjning för de lågavlönade vid en höjning av den kommunala utdebiteringen innebär alltså en mycket mild skattehöjning för de högavlönade såsom systemet nu fungerar. Jag vill rätta till ytterligare en sak. Herr Holmberg gjorde nämligen gällande att särskilt glesbygderna kommer i kläm därför att man där har så hög kommunalskatt. Det där var rätt i gången tid, men med nuvarande skatteutjämning är situationen radikalt annorlunda. Tar jag medelutdebiteringen 1969 i landets olika län visar det sig att Västmanlands län ligger högst. Det första Norrlandslänet kommer som nummer 8 bland alla län. Örebro, Gävleborgs, Värmlands, Östergötlands, Kalmar, Gotlands och Västmanlands län har högre medelutdebitering än det sämst ställda Norrlandslänet, nämligen Västernorrlands som kommer som nummer 8. Jämtlands län kommer som nummer 12, Norrbottens län som nummer 13 och Västerbottens län som nummer 16 bland 24 län. Jag har roat mig med att göra en annan intressant jämförelse.

Det finns inte en Västerbottenkommun och inte en enda Norrbottenkommun bland de 50 högst beskattade kommunerna i det här landet. Man får nog revidera gamla invanda föreställningar och inte åka omkring och säga att det nu är så synd om glesbygdskommunerna i fråga om kommunal utdebitering och kommunalskatt. Skatteutjämningen har inneburit en revolutionerande förändring av bilden. Förutom många andra ting berättade herr Holmberg för oss allesammans med litet darr på rösten att det kommande skatteförslaget kommer att medföra att begåvningarna lämnar landet. Jag tror med förlov sagt inte särdeles mycket på detta. Skulle det ligga någonting i det, kan vi trösta oss med att herr Holmberg är kvar. — Efter mycken diskussion på denna punkt har ju herr Holmberg lovat att stanna och då är väl de värsta bekymren ur världen. Finansministern är ute efter ansiktsförändringar inom oppositionen och vill avläsa dem innan han gör något i fråga om skatterna, sade herr Holmberg. Sedan skulle jag alltså utarbeta mitt skatteprogram med tanke på hur herr Holmberg och andra rynkar på ögonbrynen. Det där är rätt intressant, ty om det är någonting jag har blivit beskylld för under alla år är det ju en form av självgodhet som inte tar hänsyn till hur oppositionen förändrar ansiktsvinklarna. Nu har herr Holmberg kommit till den uppfattningen att det är tvärtom. Han får dra sina slutsatser när förslaget framlagts. Sedan har vi kritiken om maktfullkomlighet. Allt detta är barnsliga beskyllningar, ärade kammarledamöter. Jag har ett halvt år i förväg talat om att denna skattereform innebär en omfördelning, och det vet svenska folket. Och majoriteten gillar det. Jag har också sagt att det är fråga om att komma fram till en obligatorisk särbeskattning. I det avseendet har betänkandet varit ute på remiss, och vi har kunnat avläsa en klar majoritet för denna ändring. Vad kapitalbeskattningen beträffar är det betänkandet för närvarande ute på remiss i vederbörlig ordning, och även där har vi möjligheter att avläsa reaktionerna. Hur skall finansministern täcka utgifterna, frågade herr Holmberg och talade i det sammanhanget om högre förmögenhetsskatt och arvsskatt, och sedan hade herr Holmberg en obetalbar formulering när det gällde frågan om i vilken ordning jag här talat om sakerna och tagit momsen sist. Den ordning som jag använt när jag talat om detta är inte avgörande. När jag talade till svenska folket i televisionen — som väl är det medium som de flesta tar del av — tillät jag mig säga att det väsentliga får betalas via momsen. Sedan föll mina ord så, att en skärpt förmögenhetsskatt och arvsskatt också får vara med och dra sitt strå till stacken. Det ligger således inte några specifikt machiavellistiska funderingar bakom den ordningsföljd som herr Holmberg återgav. Finansministern läxar upp oppositionen, sade herr Holmberg sedan — d. v. s. han förmodade att det skulle bli så. Men nu blev det inte så, vilket alla har kunnat konstatera av mitt inlägg. Och oppositionen har ju möjligheter att försvara sig genom att läxa upp finansministern. Herr Holmberg erkände också att det är ett prerogativ som han sätter stort värde på. Men den breda publiken får ingen möjlighet till detta, med den utveckling vi nu är inne i, menade herr Holmberg. Vad vill herr Holmberg komma fram till? Vi har här i landet fria val, och vi har en politisk aktivitet ute bland människorna som aldrig tidigare. Varje parti har ett behov av att hålla goda och täta kommunikationer med partiledningarna och medborgarna; i varje fall har vårt parti det. Television och press ägnar sig åt den politiska debatten dag efter dag, och det blir sannerligen ingen enskild röst som förkvävs, i vart fall inte om rösten präglas av en kritisk nyans mot det s.k. etablerade samhället. Då förs den fram med all brio — och det bör den ha rättighet till i ett fritt demokratiskt samhälle. Demokrati är en fråga om rätt att tänka fritt, tala fritt, rösta fritt samt vraka och vräka den politiska ledning som man tycker har misskött sig och sätta dit en annan i stället. Men demokrati har ingenting att göra med behovet av en effektiv administration eller att utvecklingen går dithän att människorna för varje år blir allt mindre toleranta mot sådana företeelser i samhället som är besvärande för dem. I dag accepterar man inte allt som accepterades tidigare. Man ställer anspråk på statsmakterna, på regeringen och riksdagen, att de skall befria medborgarna från obehagligheter så långt detta går. Och skall man göra det, så måste man ha ett effektivt styrelseskick, vi måste kunna driva den statliga verksamheten — som det för varje år ställes allt större krav på — med framgång och effektivitet. Detta är emellertid en sak, demokratins grundbegrepp är en annan. Om herr Holmberg blandar ihop de begreppen, så kommer han fullkomligt snett i debatten.

Herr talman! Finansministern nämnde att oppositionen i början av 1968 krävde en lättare finanspolitik. Vi var inte alldeles ensamma om detta krav. Landsorganisationen, som säkerligen inte är helt obekant för finansministern, hade samma mening liksom även ekonomiska teoretiker anknutna till industrin. Det skulle ha klätt finansministern och det skulle ha gynnat svenska folket genom minskad arbetslöshet och friställning, om finansministern vid mitten av 1967 eller däromkring — han hade ju frihet att ingripa i händelsernas gång när han önskade — hade lättat upp budgeten genom att temporärt avskaffa t.ex. energiavgiften och arbetsgivaravgiften. Det finns tydligen enligt finansministern inget annat medel än snabba och resoluta skattehöjningar om man vill påverka konjunkturen. Att man skulle kunna tänka sig att påverka denna i stimulerande riktning vid en lågkonjunktur genom snabba och resoluta skattesänkningar ingår uppenbarligen inte i finansministerns föreställningsvärld. Man bör emellertid inte glömma bort denna möjlighet om man vill föra en aktiv konjunkturpolitik. Jag vet att det ständigt är frestande att höja skatterna under motivering att konjunkturpolitiken fordrar det, men i vissa lägen fordrar konjunkturen också att man sänker skatterna. Det var detta jag syftade på i mitt anförande när jag sade att finansministern borde ta sig en funderare över metoderna och i det avseendet överlämna ett gott arv till sin efterträdare, vem det nu kunde tänkas bli. Finansministern säger vidare att man inte har fått några avslöjanden om hur oppositionen tänker sig budgetens utformning. Jag kan bara tala för mitt partis räkning, och vi vill försöka bidra till att hålla en stram budget. Finansministern betonar också att siffror är ofullständiga hjälpmedel vid bedömningen av samhällsekonomiska frågor. Ja, det vet vi alla. Men siffror är siffror, och jag har i min hand ett papper som visar att vårt land ligger bland den sämre hälften av de europeiska OECD-länderna under de fem senaste åren när det gäller utvecklingen av nationalprodukten. Jag tycker att denna uppgift kan vara nyttig som motvikt till den inställning som jag försiktigtvis beskrivit så att finansministern ibland har mer silver på tungan än i penningpungen, alltså en motvikt till det myckna talet om hur bra allting är. Finansministern drar t.ex. fram föregående års utrikeshandel, som skulle ha varit märkvärdigt bra. Jag vill minnas att den ökade 12 procent medan genomsnittet i Europa låg på 13 procent. Vi dare skulle ökningen av industriinvesteringarna ha varit ovanligt stor, nämligen 10 procent, men finansministern glömmer bort att tala om att ökningen var 25 procent för västtyskarna, som vi ju skall konkurrera med. Sådant talar finansministern inte om.

Har det hänt något sedan dess? Jag kommer osökt att tänka på det bevingade ordet: »Inga förklaringar! Det bara förvärrar saken.» Jag har vidare sagt att något som oroar mig är flerbarnsfamiljernas förhållanden efter skatteskaleförändringarna, momsförändringen 0. s. Vv. Det föreföll som om finansministern tyckte att det är egendomligt att pensionsreformen skulle bli dyrare för varje år. Vet inte finansministern att penningvärdet faller år efter år och att allt blir dyrare i kronor räknat, inte minst pensionsreformen? Så frågar finansministern: Vad är det nu för reformer ni skall stryka? Ja, det finns ingenting att stryka ännu — strykningarna får göras den dag finansministern säger att vi skall ha det och det. Då är det dags för oss att välja och vraka. För det närmaste året är fältet fritt, utom när det gäller en del automatiska höjningar. Att börja stryka i tomma luften, eller som finansministern talar om ibland, försöka skriva med pekfingret i vattnet ger vi oss inte in på. Finansministern framhåller att han inte brukar krypa bakom experterna när han har tagit fel. Jag undrade bara: Har finansministern några experter att krypa bakom vid sådana tillfällen? Har finansministern inte varit expert själv då? Vidare tycker jag att finansministern inte borde försöka blanda ihop korten när det gäller socialiseringen och skördetiden efter 1945 med de sociala reformerna, ty finansministern vet lika väl som jag att socialpolitiken är vi med på, men socialiseringen är vi inte med på. Försök alltså inte blanda ihop korten!